Herr talman! Jag har lyssnat på bostadsdebatten hela dagen, och jag har liksom jag tror många av kammarens övriga ledamöter med ett speciellt intresse tagit del av de synpunkter som moderata samlingspartiets företrädare har presenterat i denna bostadsdebatt. Det har både i diskussionen och i reservationerna satts in en attack mot de s.k. paritetslånen. I statsutskottets utlåtande redovisas också en skrivelse från Näringslivets byggnadsdelegation = till det ansvariga statsrådet, där man har gjort en framställning om avveckling av paritetslånesystemet.

Detta ger anledning till några kommentarer. Vad är det för intressen som döljer sig bakom dessa två för konsumenterna fördyrande tankegångar? Effekten av försämrade statliga lån blir nämligen att vi får en högre hyresnivå, man har ju tidigare gett uttryck för uppfattningen att man vill ha en prismekanism »utan öppna eller dolda subventionsinslag>. Nu säger moderata samlingspartiet att det vill ha en enhetlig lånegräns därför att den nuvarande skulle vara diskriminerande. Men för vem är den diskriminerande? Det föreliggande förslaget är däremot diskriminerande för de allmännyttiga och kooperativa företagen, vilkas socialpolitiska målsättning ingen har ifrågasatt. Ett bifall till moderata samlingspartiets förslag får en sådan konsekvens. Tidigare i debatten har det riktats en mycket hård men icke desto mindre rättvis kritik mot de byggmästare som avstått från att använda sig av de nu diskuterade paritetslånen. De har därmed uppnått en marknadsmekanism för hyressättningen, något av den idyll fru Mogård försökte måla upp i sitt anförande. Vad har detta inneburit? Jo, det har medfört högre hyror, och nu kommer vi fram till en annan utomordentligt viktig del av bostadspolitiken. Använder man sig nämligen inte av befintliga möjligheter att pressa ned hyreskostnaden minskar man möjligheterna för människor med begränsade inkomster att flytta in i dessa fastigheter, och därmed konstituerar man en form av kategoriboende, som ju flertalet av talarna i bostadsdebatten sagt sig inte vilja medverka till. Det är en beklaglig konsekvens av en uppfattning som inte kan inrymmas i ett mera socialpolitiskt sammanhang av det slag som socialdemokraterna i sin bostadspolitik under många år mycket bestämt har arbetat för i Sveriges riksdag. Den andra delen av debatten har utgjorts av en diskussion som följt två olika riktlinjer. I diskussionen har framgått bestämda önskemål om en demokratisering av boendet och ökad jämlikhet på bostadsområdet. Den ökade jämlikheten innebär bl.a. att man vill försöka komma bort ifrån tendenserna till social boendesegregation. Jag skulle i detta sammanhang vilja vända mig till dem som i debatten företräder moderata samlingspartiet med en begäran att få några synpunkter på markpolitiken. 1967 beslöt Sveriges riksdag att uttala sig beträffande bostadspolitiken, hyrespolitiken - och markpolitiken och lämna en speciell rekommendation till kommunerna att förvärva mark. Önskemålet var att man skulle ha en marktillgång som svarade mot de närmaste tio årens bostadsbyggande, att man skulle behålla marken i kommunal ägo och att den således inte skulle avyttras till enskilda samt att marken vid bebyggelse skulle upplåtas med tomträtt.

Jag tror att det i hög grad skulle vara upplysande, om vi kunde få veta vilka motiv som ligger bakom denna blygsamhet och tillbakadragenhet att inte gå in i ett större kommunalt markengagemang. Vissa av dessa borgerliga kommuner ligger i Storstockholmsområdet. Sedan skall jag också ta upp det resonemang som här förts på ett annat tema. Jag vänder mig då speciellt till herr Wennerfors, som under loppet av några veckor har givit kammarens ledmöter en del mycket egendomliga skildringar av förhållandena på den svenska småhusmarknaden. I dag har herr Wennerfors också följt upp det resonemanget på ett sätt som står i god överensstämmelse med kvaliteten på hans tidigare framträdanden här i kammaren. Men först skall jag be att få något hyfsa till språkbruket när det gäller begreppet småhusoch villaägare. Det talas ofta om villaägarna som om de utgjorde en homogen, samlad, välfödd grupp på bostadsmarknaden. Detta är en oriktig beskrivning av verkligheten. Småhusägarna består av många olika grupper, t.ex. när det gäller husens standard, storlek och kostnadsramar samt ägarnas inkomster och fördelar av den generella skattelagstiftningen med avdrag för skuldräntorna. Man kan inte bortse från att vi under senare år har fått en utökning av mycket påkostade skräddarsydda villor, som ligger i produktionskostnadsklassen omkring och ofta över en halv miljon kronor. I de villorna bor regelmässigt människor i höga inkomstlägen. De kan tillgodogöra sig skattemässiga fördelar, som i många fall är av ganska stor omfattning. Den kritik som riktats mot avdragsrätten när det gäller sådana villor har inte kunnat bestridas av någon — med undantag av herr Wennerfors och några andra. Den avdragsrät ten är nämligen en påtaglig verklighet, som av alla andra bostadskonsumenter, oavsett om de bor i flerfamiljshus eller i bostadsrättslägenheter, upplevs som en typisk orättvisa gentemot andra grupper på bostadsmarknaden. De fördelar som dessa villaägare har kan inte några andra som bor i någon annan boendeform utnyttja. Vi har med andra ord fått en ny utveckling på bostadsmarknaden. Det är inte bara trivsamt att bo i småhus. Jag delar uppfattningen att det är en utomordentlig boendeform. Vi har också ungefär en miljon småhus här i landet, och det kan inte vara någon dålig boendeform när den har så stark attraktivitet. Men det är också riktigt som herr Bergman sade, att en ganska stor andel i att allt fler människor söker sig till de dyrare småhusen är de skattemässiga fördelar som finns integrerade i vårt skattesystem. Nu har regeringen tillsatt en utredning för att skapa likställighet mellan innehavare av småhus och innehavare av bostadsrätt. Som Hyresgästernas riksförbund anfört är det rimligt att de skattemässiga fördelar som finns inbyggda i boendekostnaderna, om dessa fördelar skall finnas kvar, även skall tillfalla hyresgästerna. I annat fall har vi en snedvridning på bostadsmarknaden som gynnar en speciell grupp. Vad som gjort att jag reagerat i detta fall är det faktum att man bestritt att det finns några sådana skattemässiga fördelar. Det är alldeles tveklöst att sådana orättvisor finns, om man ser saken rent objektivt, och jag tycker att alla skulle tjäna på att försöka föra in debatten härom på ett plan, där man rör sig med realiteter och verkliga förhållanden. Men jag skall ändå ställa en fråga till herr Wennerfors, som ju på ett ganska ovanligt sätt har engagerat sig i denna fråga. Visst kan man, herr Wennerfors, låtsas som om problemet inte finns. Låt mig emellertid gå tillbaka till reser vationen 10, vilken fogats vid statsutskottets nu aktuella utlåtande och vilken herr Wennerfors anslutit sig till. Moderata samlingspartiet anmäler där sitt intresse för en finansieringsform utan öppna eller dolda subventionsinslag. Den grupp av villor som jag nu tagit upp i debatten har både öppna och dolda subventionsinslag. Hur kan det stämma överens, herr Wennerfors, att man dels principiellt partipolitiskt företräder en uppfattning som riktar sig mot varje form av subventioner, dels samtidigt i flera anföranden i riksdagen försvarar denna kategori på bostadsmarknaden som uppenbarligen har stora fördelar av det nuvarande skattesystemet? Jag skulle, om herr Wennerfors väljer en av dessa två oförenliga ståndpunkter, vilja veta vilken han i nuläget ansluter sig till. Jag vill också fråga fröken Ljungberg vilken av dessa två ståndpunkter, som herr Wennerfors företräder, som fröken Ljungberg anser är godtagbar från moderata samlingspartiets synpunkt. Det har ett visst intresse att få veta om det föreligger en klar skiljelinje i detta avseende mellan två företrädare för moderata samlingspartiet. Jag observerade slutligen, herr talman, att inrikesministern i sin utomordentliga översikt i denna kammare tog upp en rad problem som har samband med bostadsmarknaden. Jag skall självfallet inte på något sätt invända mot hans framställning, men jag vill säga att inrikesministern kanske ändå när han diskuterade småhusoch flerfamiljshusområdena gav oss ett intryck av att man även fortsättningsvis måste betrakta dessa olika boendeformer som två skilda delar av den svenska bostadsmarknaden.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

Herr talman! Herr Lindkvist var mycket upprörd över vad jag skrivit i reservationen 15 b. Jag blev emellertid glad åt herr Lindkvists deklaration. Den innebar mig veterligt nämligen det första riktigt klara och tydliga medgivandet av att vårt påpekande, att det icke finns jämförbara konkurrensförhållanden mellan olika byggherreoch förvaltningskategorier, är riktigt. Nu har detta klart sagts ifrån. Vi menar att det i varje konkurrenssituation är konsumenten som får effekten av konkurrensen sig räknad till godo. När det gäller frågan om markpolitiken måste man självfallet, om man har den uppfattningen att all mark i en kommun bör ägas av kommunen, resonera så som herr Lindkvist gör. Men jag har inte den uppfattningen. Och jag kan inte heller se att det från kommunal synpunkt är ekonomiskt vettigt för en kommun att köpa in stora marklager och så att säga ligga med dem i reserv. Jag tror det är riktigare att föra en annan kommunalekonomisk politik.

Herr talman! Allt flera socialdemokrater tycks ägna sig åt att betygsätta företrädarna för oppositionen — för lager och så att säga ligga med dem i deras talekonst, för deras sätt att över huvud taget uppträda i debatten. Herr Lindkvist tycker, förstår jag, att det var mycket låg kvalitet på mitt inlägg i dagens debatt, men ändå ägnar han sig åt att bemöta detta dåliga tal i flera minuter och vill gå in i debatt med mig. Jag känner mig verkligen hedrad, herr Lindkvist. En sak till måste jag slå fast. Det gläder mig mycket att herr Lindkvist tycker att småhus är en fin boendeform. Men sedan går herr Lindkvist in på dessa påkostade, skräddarsydda villor i halvmiljonklassen som oftast ägs av mycket höga inkomsttagare. Sådant folk skall inte få förekomma, enligt herr Lindkvist. Vi skall inte ha den valfriheten, vi skall inte få äga hur stora bilar som helst, inte hur stora båtar som helst, inte hur stor tomt som helst 0: Si Ve Jag vill gärna påminna herr Lindkvist om att konsumtionsvalet här i landet ännu så länge är fritt. Och det finns ändå villaägare som har inte bara en villa — den kan vara mindre för resten — utan ytterligare en, kanske ute i skärgården, och det finns de som t.o.m. har en liten stuga uppe i fjällen. Resultatet är att den villa där de bor längsta tiden under året är rätt liten. Det finns andra som har en liten villa men som satsar på annan konsumtion. Jag förstår inte riktigt hur ni skall komma åt detta. När det gäller gäldränteavdraget och principen därvidlag över huvud taget, så tycker jag att herr Lindkvist skall diskutera saken med herr Sträng. Herr Sträng har nämligen klart och tydligt sagt ifrån i kammaren att detta tänker han inte göra någonting åt. Men förmodligen tänker herr Lindkvist göra något åt det, och då tycker jag att herr Lindkvist skall säga vad han ämnar göra. Det är vi mycket intresserade av att få höra.

Herr talman! Jag har inte mycket att säga till fröken Ljungberg. Hon slog fast två saker. Vad hon sade skulle väl fattas som ett klart förord för de motioner och reservationer som föreligger. Självfallet delar jag inte fröken Ljungbergs uppfattning. Jag anser att den lånemässiga inriktning som nu förekommer är riktig. Den syftar till att förstärka den socialpolitiska inriktningen på bostadsmarknaden. Som socialdemokrat tycker jag det är riktigt att göra på detta sätt; herr Bergman har tidigare på ett utmärkt sätt redovisat vår syn på frågan. Fröken Ljungberg och jag har inte heller samma uppfattning när det gäller kommunalägd mark. Jag anser att mark som skall exploateras skall vara ägd av kommunen och upplåtas med tomträtt. Det är exakt samma mening som vi hade i debatten år 1967. Det är ju inget fel att fröken Ljungberg och jag har olika åsikter härvidlag, även om jag hade hoppats att fröken Ljungberg skulle utnyttja sina tre minuter också för att säga några ord om den lilla tvistefråga som herr Wennerfors och jag fört fram i debatten. Herr Wennerfors sade att jag hade tyckt att hans anförande var dåligt. Jag ber att omedelbart få rätta till detta, som måste bygga på ett stort missförstånd. Jag har enbart betygsatt de ståndpunkter som herr Wennerfors redovisat i debatten. I sak underkänner jag dessa ståndpunkter eftersom jag anser att de är felaktigt konstruerade och inte bygger på verkligheten. Därför har jag riktat mycket hård kritik mot dem. Jag skall lämna ett exempel, herr Wennerfors. Vi som följer boendefrågan på nära håll och som kanske mer eller mindre till vardags är sysselsatta på bostadsmarknaden har för länge sedan upptäckt det förhållandet att allt fler människor söker sig till de friliggande småhusen därför att de då kan utnyttja de skattemässiga fördelarna. Den tendensen kommer också till uttryck inom bostadskooperationen. Från ett antal bostadsrättsföreningar, som bildats enligt den bostadskooperativa principen, har det kommit framställningar om att de skall få friköpa sina småhus, detta enbart därför att om medlemmarna äger sina villor kan de tillgodogöra sig avdragsrätten i sin deklaration. Kom därför inte och säg att det inte finns en orättvisa härvidlag! Den är klar och påtaglig. Dessutom är den påtalad i Hyresgästernas bostadspolitiska program, där man uppskattar avdragens omfattning till ungefär 2 miljarder kronor varje år.

Herr talman! Fröken Ljungberg ansåg att det var felaktigt att man från kommunernas sida köper mark i stor omfattning. Jag har en helt annan uppfattning. Sedan 25—30 år tillbaka tillämpar vi i Malmö stad tomträtt, och vi har köpt in betydande markområden. Vi har därför möjlighet att för 5—10 år lägga upp en kommunal planering för bostadsbyggandet. Men inte bara detta: Med de avgifter som vi får in för såväl arrende som tomträttsmark kan vi ständigt inköpa ny mark till mycket goda priser, till nytta för både samhället och dem som vi bygger åt.

Herr talman! Herr Lindkvist har nu omprövat sin betygsättning, och det finns inte längre något anmärkningsvärt i mitt uppträdande. Jag sätter stort pris på detta. När det gäller innehållet i våra anföranden måste jag påpeka att bostadsstyrelsen som yttrat sig i dessa frågor inte anser att folk väljer småhuset som boendeform enbart av skatteekonomiska skäl. Jag citerade tidigare ett långt stycke ur bostadsstyrelsens petita från 1969, varav klart framgår att styrelsen anser att det finns många andra skäl till att folk väljer att bo i småhus. Man säger t.ex.: »En av dess kvaliteter och kanske den viktigaste är den inre bostadens direkta och enkla kontakt med ett markrum.» Därpå för man resonemanget vidare på ett sätt som jag tror att både herr Lindkvist och jag uppskattar då vi valt denna boendeform. Men det finns också ett annat skäl som jag tycker att man borde påminna om. I Stockholmsområdet får helt enkelt många människor inte tag i någon annan bostad fastän de står i bostadskön. De måste bo här på grund av att de flyttat hit och kanske därför att de har fått en arbetsuppgift som innebär en befordran för dem och tvingas att välja ett småhus som boendeform. Detta bör även vägas in i resonemanget.

Herr talman! Till herr Svenning vill jag bara säga att mig veterligt är en kommun inte i behov av att äga marken för att kunna genomföra en effektiv kommunal planering av bostadsbyggandet. Det är i så fall en nyhet. Vidare är det väl självklart att en vettig kommun i sitt planeringsarbete också för en sådan markpolitik att den köper mark där den behöver köpa mark; kommunen kan också sälja mark om den så vill. Men har man som princip den socialistiska idén att kommunen skall äga marken blir det ett annat ställningstagande. Jag har inte den uppfattningen, och därför diskuterar vi väl litet vid sidan om varandra. Enligt min mening går det inte att motivera ett kommunalt markägande med vare sig kommunens planeringsuppgifter eller annat dylikt.

Herr talman! Jag närde väl den för hoppningen, när fröken Ljungberg gick upp i talarstolen igen, att jag skulle få ett litet snällt svar på min envisa fråga om småhusen, men vi kanske kan klara upp den saken så småningom utanför den här lokalen. Det är närmast herr Wennerfors jag vill säga ett par ord till, eftersom han har åberopat bostadsstyrelsen. Den har uttalat sig positivt om småhus, men i den meningen att småhusen skall ha ett sådant pris att de blir tillgängliga för allt fler inkomstkategorier i vårt samhälle. Det är tyngdpunkten i bostadsstyrelsens utlåtande. För det resonemang som herr Wennerfors vanligtvis för finns det alltså inget stöd att hämta i detta utlåtande. I sitt föregående inlägg sade herr Wennerfors att vi har fritt konsumtionsval. Folk vill och kan skaffa sig stora hus, stora båtar, stora bilar, stora tomter och kanske dubbel bosättning. Det har de rätt att göra, herr Wennerfors, men den rättigheten blir inte sämre, om skattesystemet är sådant att de själva får betala sina kostnader för boendet, båtarna, bilarna, tomterna och fritidshusen. Det är inte riktigt att föra en omvänd socialpolitik, så att samhället ger ett omotiverat stöd åt de höga inkomsttagarna.

Herr talman! Bostadskategoriseringens problem har berörts av bl.a. herr Svenning och herr Bergman. Bostadssegregationen har, som herr Svenning påvisat, fått en stor utbredning. Klyvningen är hård mellan olika typer av sociala miljöer i våra stora städer men också i mindre samhällen. Problemet med Bostadssegregationen är delvis att den genom sin uppkomst förstärker de krafter som varit i rörelse för att skapa den, d.v.s. det uppstår onda cirklar. I de områden där låginkomsttagare bor kan servicen successivt försämras och en ökad utströmning av högre inkomsttagare undan för undan komma till stånd. Det kan i extremfallet bli fråga om en slumbildning. Vi har levt med en kategorisering av boendet under lång tid. Att detta problem särskilt har uppmärksammats under senaste åren beror på de effekter — det har också berörts här — på grundskolans mål som segregationen har. Klasskillnaderna befästs genom skolsegregationen långt in i nästa generation. Undersökningar i Malmö, Stockholm och andra städer har visat att det finns en tendens till att klasserna i skolorna blir socialt homogent sammansatta.

De åtgärder som föreslås i motionen II: 765 för att hindra att segregationen ökas är i första hand långsiktiga. Det är viktigt att kommunerna i sin Översiktliga planering blandar olika typer av bebyggelse och av byggherrar, så att man undviker stora homogena villa-, småhusoch flerfamiljshusområden liksom att man blandar insatslägenheter med hyreslägenheter, stora lägenheter med små lägenheter o.s.v. Härvid är det angeläget att få både kommunala initiativ och statliga bestämmelser. Målet är att främja en jämn social fördelning i bostadsområdena både mellan högoch låginkomsttagare, barnfamiljer och gamla människor, handikappade och andra människor o. s. v. Förutom dessa mer övergripande, långsiktiga förslag finns det, menar motionärerna, skäl för kommunerna att på kort sikt vidta åtgärder mot bostadssegregationen. Vi har här tagit upp frågan om bostadsförmedlingarnas roll. Vi menar att bostadsförmedlingarna aktivare än för närvarande borde försöka främja en jämnare social struktur i oli ka bostadsområden. Likaså anser vi att de nya familjebostadsbidragen ger bostadsförmedlingarna bättre möjligheter än tidigare att främja en sådan jämn social struktur. Man måste också komma till rätta med de missförhållanden som beror på att vissa hyresvärdar kan kringgå syftet med den statliga bostadslånekungörelsen genom att vid upprepade tillfällen vägra att acceptera av kommunen föreslagen hyresgäst. Denna motion har tillstyrkts av utskottet, och det är vi självfallet mycket tacksamma för. Det finns dock en moderat reservation, och det är dess uppläggning och principerna bakom den som gör att jag vill ta kammarens tid i anspråk. I reservationen 19 sägs att målet att undvika en kategorisering i boendet måste utvidgas till målet att uppnå valfrihet för konsumenterna på bostadsområdet. Det är självfallet riktigt; men problemet är just att valfriheten är så mycket större för de starka människorna och så mycket mindre för de svaga, de gamla o. s. v. Här tror jag det är viktigt att konstatera att synen på samhällets serviceorgan och deras funktioner är olika. Vi på vårt håll menar att de statliga och kommunala serviceorganen måste hävda de svagas rätt. Om de upprätthåller en strikt neutralitet blir resultatet i realiteten ett starkare grepp för de redan starka. Nu måste man göra den reservationen — och det har vi också gjort i vår motion — att bostadsförmedlingarnas möjligheter med nuvarande fördelningsmekanism, prissystem etc. är små. Men det är särskilt angeläget att bostadsförmedlingarna tar till uppgift att söka hindra en ökning av bostadssegregationen — det är den primära uppgiften. Ingen bör tro att det är möjligt att åstadkomma större blandning med dessa åtgärder. Det gäller alltså att hindra en vidgning av klyftorna.

Här går alltså en skiljelinje i fråga om synsätten. Skall kommunala och statliga förmedlingsoch serviceorgan upprätthålla denna neutralitet eller inte? Jag vill i detta sammanhang anknyta till frågan om arbetsmarknadspolitikens och arbetsförmedlingarnas roll. Det möter där ett delvis parallellt problem. Vi har i arbetsmarknadsstyrelsen under hösten haft en diskussion, varvid man kommit till den uppfattningen att man bör bryta neutraliteten på det området. Man har sagt att det inte kan vara arbetsmarknadsmyndigheternas uppgift att vara neutrala, att acceptera vilka arbetsgivare som helst. Myndigheterna bör sålla även bland arbetsgivarna. En god service till alla arbetsgivare — vilken politik dessa än för — kan inte vara ett förstahandskrav. I stället har man ansett att man bör stödja dem som i detta sammanhang är de svaga, d.v.s. löntagarna och särskilt de löntagare som har sysselsättningssvårigheter. Detta är en syn på de statliga serviceorganens roll som överensstämmer med min uppfattning om bostadsförmedlingens roll. Det har emellertid uppstått en klar klyfta i den politiska debatten. I höstas ansåg man att detta var okontroversiella saker, och nu har arbetsgivarrepresentanterna i arbetsmarknadsstyrelsen reserverat sig på denna punkt; från arbetsgivarnas sida har man t.o.m. anmält arbetsmarknadsstyrelsen för justitieombudsmannen. Jag tog detta exempel bara för att illustrera de två helt skilda synsätten då det gäller de statliga och kommunala serviceorganens uppgifter. Enligt vår mening bör den kommunala bostadsförmedlingen söka främja bostadskonsumenternas önskemål snarare än värdarnas. Vi har tyvärr kunnat konstatera att det i vissa fall förhåller sig precis tvärtom. Särskilt allvarligt blir detta problem när värdarna själva utnyttjar möjligheterna att kringgå bestämmelserna om kommunal bostadsförmedling genom att vid upprepade tillfällen vägra att godta de sökande som förmedlingen anvisar. Motionärerna föreslår, med instämmande av utskottet, att man bör överväga om inte bostadslånekungörelsen skulle kunna stadga en rätt att återkräva bostadslånen från en fastighetsägare som utan skälig anledning vägrar acceptera den bostadssökande som anvisats av den kommunala bostadsförmedlingen. Enligt vår mening skall de bostadssökandes synpunkter vara bestämmande, inte hyresvärdarnas. Det är generellt så att bostadssituationen bidrar till de allra flesta sociala problem som en människa eller en familj kan ha. Gunnar Inghes undersökning visar t.ex., hur för olika typer av problemfamiljer bostadssituationen spelar in i nästan samtliga fall. Det är särskilt allvarligt om just människor med sociala problem av olika slag valsas runt från värd till värd utan att kommunen eller de myndigheter som skulle hävda dessa människors rätt har någon möjlighet att göra det. Det förhållandet vill vi alltså få en ändring på. Nu framhåller reservanterna beträffande detta förslag att det är principiellt betänkligt att möta regleringsprincipernas negativa effekt med nya regleringar och förslag om ytterligare tvångsåtgärder. Det skulle alltså vara så, att den nuvarande bostadskategoriseringen är en följd av de regleringsprinciper som tillämpas och att ytterligare ingrepp från samhällets sida skulle bidra till att vidga segregationen eller i varje fall på något sätt förvärra problemen! Det förhåller sig väl precis tvärtom! Det är ju i de länder, där man har en helt oreglerad bostadsmarknad med fullständigt fri prissättning på bostäder, som bostadssegregationen har antagit en omfattning som vi här — och det kan vi sannerligen vara glada för — inte på något sätt kommer i närheten av. Det är just i länder som tillämpar ett renodlat marknadssystem för fördelningen av bostäder mellan människorna som segregationsområdena inte består av stadsdelar utan ibland av hela städer. Att lösningen på bostadssegregationens problem skulle vara att vidga marknadsmekanismernas ramar i stället för att se till att samhället aktivt hävdar deras krav som aldrig kan hjälpas av några marknadsmekanismer är en ganska egendomlig slutsats, också med utgångspunkt från de värderingar som återfinns i reservationen. Fröken Ljungberg sade i sin inledning att man fick vara försiktig med att göra ingrepp på detta område, där man nu sakta har byggt upp ett förtroende för bostadsförmedlingarna.

Det är med en sådan politik jag tror att förmedlingarna kommer att bygga upp ett förtroende hos människorna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har hört herr Hellström tala om detta problem tidigare, och han har redan då övertygat mig om att han har studerat det på ett mycket noggrant sätt. Vi har egentligen inga delade meningar om problemets allvar, utan vill bara konstatera att problemet har, som herr Hellström själv sade, uppkommit medan det förts en starkt reglerad socialistisk bostadspolitik. Beskyllningarna att bostadsförmedlingarna tjänar de starkaste, hyresvärdarnas, intressen tycker jag är mycket allvarliga. Det är mycket betänkligt att stå i riksdagens talarstol och slänga ur sig sådana beskyllningar, om än i en försiktig form. För min del vill jag ta avstånd från dem. Vad vi reservanter har sagt är att vi uppfattar det som ett klart önskemål att motverka kategoriseringen av boendet. Men de medel som föreslås tycker vi inte är riktiga. Varför är de inte riktiga? Just av de skäl som finns angivna i reservationen och som herr Hellström nyss läste upp. Jag behöver alltså inte upprepa dem. Det är alldeles riktigt att valfriheten är så mycket mindre för de svaga, men det är på den punkten bostadssociala anordningar verkligen skall sättas in. Vi har talat om det tidigare här i dag. Herr Bergman tog upp ett fall där vi var helt överens om hur vi skulle försöka förstärka den sidan för att kunna ge just de svagare större valfrihet. Men det får de inte genom att vi gör bostadsförmedlingen till ett organ som skall verkställa påföljd. Jag vill också erinra om något som herr Hellström inte tog upp och som påpekas i reservationen, nämligen att riksdagen så sent som 1967 bestämt avslog förslaget om uppsägning som Ppåföljd i bostadsförmedlingarnas verksamhet liksom man avslagit förslaget att göra bostadsförmedling obligatorisk.

Herr talman! När det gäller bostadsförmedlingarnas roll finns det två olika åsikter om vilka funktioner ett samhälles serviceorgan skall fylla på en marknad där mycket svaga och mycket starka intressen ställs mot varandra. En del av vad jag här anfört får faktiskt stöd av undersökningar som har gjorts för att utröna i vilken utsträckning hyresvärdarna avvisar bostadssökande. I fråga om en bostadsförmedling förhöll det sig så att förmedlingen själv sållade ut konsumenter med hänsyn till värdarnas önskemål och inte ansåg sig ha anledning hävda konsumenternas intressen gentemot värdarna. Man ville snarare göra förfarandet så smidigt och enkelt som möjligt för värdarna, varigenom man i praktiken kom att bidra till att vidga bostadskategoriseringen. Jag har inte uttalat mig generellt om bostadsförmedlingarna i detta avseende, men när det gäller vissa av dem kan jag stå för vad jag har sagt. Det är väl ändå inte den svenska bostadspolitiken som har lett till vidgningen av bostadssegregationen. Den svenska bostadspolitiken, som icke har tillåtit en fri marknadsprisstegring, ett renodlat marknadssystem, har i stället kunnat hålla tillbaka krafter — som bidrar till en ökad segregation — krafter som i andra länder har fått helt annat spelrum och t.o.m. haft en socialt sett rent katastrofal inverkan. Detta har man i Sverige kunnat förhindra genom en bostadspolitik som inte tillåtit ett sådant marknadssystem. Slutligen vill jag säga några ord om påföljden.

Herr talman! I stort sett kan jag in stämma i de synpunkter som herr Hellström har gjort sig till talesman för när det gäller de allmänna bostadspolitiska reglerna. Jag vill också klart deklarera att jag ger min anslutning till den uppfattningen att samhället undan för undan bör få bättre möjligheter att utöva inflytande över markplaneringen. Jag har emellertid, herr talman, närmast begärt ordet i anledning av motionen II: 738. Jag har tillsammans med några partivänner väckt denna motion, vari föreslås en vidgad rätt att erhålla bostadsförbättringslån. Lånens konstruktion och tillkomst har utan tvivel haft stor betydelse för många personer, men vi vill med denna motion ytterligare utöka lånemöjligheterna. Vi har ansett att allt bör göras för att underlätta för äldre personer att bo kvar i den miljö som man vant sig vid och där man känner sig hemmastadd. Det fordras helt naturligt förbättrade bostadslånemöjligheter för att lösa dessa uppgifter. Mycket har redan skett i dessa frågor, men vi anser att ännu generösare åtgärder borde kunna vidtagas. Det vore värdefullt om man kunde göra en översiktlig planering både på länsplanet och i de olika kommunerna. I motionen anförs en del synpunkter på frågan om de inteckningar som nu tas ut och de panter som ställs. Jag hade hoppats att man utifrån nya principer skulle kunna allvarligt pröva frågan beträffande säkerhet för de lån som numera lämnas. Slopandet av inteckningarna vore en väg att gå; i varje fall skulle det starkt underlätta förfarandet. Erfarenheterna från området säger mig att i flera fall har, när man har kommit så långt i fråga om lånen att säkerhetskraven skall tas upp, äldre personer tvekat att ta inteckningar i sina fastigheter och helt enkelt inte utnyttjat de lånemöjligheter som stått till buds. Det skulle vara intressant att få veta vilken omfattning och betydelse en sådan ordning skulle erhålla för staten, jämfört med de rent administrativa kostnaderna för åstadkommande av ett garantisystem för handhavandet av bostadsförbättringslån. I motionen har också framförts positiva förslag till lösningar, innebärande att man genom länsorganisationen och med kommunal medverkan — gärna genom allmännyttiga bostadsföretag och kooperativa boestadsorganisationer — skulle kunna genomföra en totalentreprenad för hela det äldre bostadsbeståndet inom en region. Man skulle på detta sätt kunna skapa en översiktlig planering, och man skulle kunna mera i en följd och i snabbare takt åstadkomma de förändringar i bostadsbeståndet för äldre människor som är önskvärda. Både ekonomiskt och praktiskt vore säkerligen mycket att vinna på detta förfarande. Därigenom skulle också det äldre bostadsbeståndet snabbare kunna anpassas till ett modernare, mera praktiskt och ändamålsenligt boende. Vid undersökningar som har gjorts av pensionärernas egna organisationer har klart framgått att det finns många stora och olösta problem i fråga om de äldres boende. De åtgärder som vi motionärer föreslagit vore en väg att gå för att i snabbare takt förbättra situationen därvidlag. Vi hade hoppats att utskottsmajoriteten skulle allvarligt överväga de förslag som vi har framlagt. Det rör sig om en eftersläpning på bostadsområdet som jag anser det angeläget att snabbt råda bot på, och detta understryker klart vikten av nya grepp och aktiviteter från myndigheternas sida, närmast från bostadsstyrelsens. Utskottet förutsätter att bostadsstyrelsen skall vidtaga de åtgärder som man kan anse lämpliga. Med en mycket kort skrivning har man i utlåtandet redovisat dessa synpunkter. Jag hoppas emellertid att inrikesministern på ett aktivt sätt vill följa upp dessa problem på boendeområdet och vidta åtgärder som snabbt leder till förbättrade för hållanden för många människor som i dag trots allt har det besvärligt med sitt boende. Bostadsstyrelsen bör som sagt, kunna ta egna initiativ i dessa frågor. Detta förväntar jag tillsammans med motionärerna också skall komma att ske. Utöver dessa synpunkter har jag inga ytterligare yrkanden.

Herr talman! I motionen II: 805 och I: 661 är vi några motionärer som tagit upp frågan om vidgad rätt till invalidbostadsbidrag. Dessa motioner behandlar utskottet på s. 21 i utlåtandet. Naturligtvis bör man tolka allt så välvilligt som möjligt, och detta har jag också försökt göra med utskottets skrivning. Jag har tolkat den som en tillstyrkan av våra motioner, men jag vore tacksam, om någon talesman för utskottet ville deklarera hur man där har sett på frågan. Jag är också litet fundersam över vad utskottet menar, när utskottet hänvisar till den grupp inom socialdepartementet som skall göra en utredning av vissa frågor om hjälpmedel till handikappade. Jag undrar om utskottet menar att denna grupp skall göra den utredning som omnämns i utlåtandet. Förra året utvidgades invalidbostadsbidraget till att omfatta inte bara personer med mer avsevärda gångsvårigheter utan även personer med starkt nedsatt synförmåga. I årets statsverksproposition föreslås att den som har starkt nedsatt förmåga att utnyttja armarna eller som saknar armar också skall kunna få invalidbostadsbidrag och att ändrade bestämmelser i detta avseende skall träda i kraft den 1 juli 1970. I vår motion erinrar vi om att det finns andra grupper som har behov av speciella anordningar i bostaden, men som inte kan tillgodoses genom invalidbostadsbidrag. Vi har i motionen nämnt dem som lider av allergi samt de psykiskt sjuka och de psykiskt utvecklings störda.

Jag har tolkat utskottets utlåtande på det sättet, att man har biträtt de båda att-satserna i motionen, vilket bl.a. innebär att utskottet tillstyrker att de grupper som berörs i vår motion skall kunna få invalidbostadsbidrag från den 1 juli 1970. Jag hoppas att detta är en riktig tolkning.

Herr talman! Vi har lovat att det här i landet skall byggas en miljon lägenheter på tio år, och det är väl också vad man är i färd med att göra. Fröken Ljungberg sade i sitt inledningsanförande, att hon inte trodde att det skulle vara möjligt att bygga ifatt bostadskön. Jag tror att man kan göra det. Urbaniseringsprocessen, som just har initierat att vi måste bygga en mängd lägenheter, kan inte fortgå hur länge som helst. Vi måste se till att vi får fram en plan för vad som skall göras den dag, då vi måste skära ned bostadsbyggandet. Inrikesministern har ju också utlovat en utredning om möjligheterna att flytta över resurserna till andra områden. Vad beträffar bostadsbyggandets regionala fördelning tror jag att man i stort sett har lyckats med att göra den fördelningen förut. Det är självklart fråga om en grannlaga uppgift som kan vara mycket besvärlig i olika sammanhang. Men det är närmast ett par saker som jag skulle vilja ta upp i dag. Enligt min uppfattning finns det risk för att man alltför mycket låser fast sig i gamla värderingar. Vårt samhälle är inte statiskt, utan det förändras ständigt, men det råder en tendens att man låser fast hela planeringen i samhället vid ett visst utgångsläge och sedan bara gör vissa framskrivningar i olika avseenden på skilda områden. Jag skall inte gå in på det närmare i dag. Det blir väl anledning att göra detta, när vi så småningom kommer till frågan om den fysiska riksplaneringen. Jag tror emellertid inte att bostadsstyrelsens värderingar nämnvärt skiljer sig från vad jag här sagt om planeringen i samhället i övrigt. Ser jag på mitt hemlän finner jag att det här har skett en betydande expansion under senare år, utan att någon motsvarande ökning av bostadskvoten har förekommit. I stället har man gjort framskrivningarna på tidigare och lägre värden. Vissa andra län som förut haft expansion har fått en bostadskvot som medfört att det för närvarande finns en mättnadstendens på bostadsmarknaden. Jag vill därför ifrågasätta, om den tillämpade fördelningen är tillräckligt flexibel för att tillfredsställa de föreliggande behoven. Beträffande boendekostnaderna skulle en hel del kunna sägas, men jag skall försöka begränsa mig med hänsyn till att tiden är långt framskriden. Urbaniseringsprocessen har gjort att det blivit trångt i tätorterna och att bostadsbrist uppstått. Som framhållits tidigare i debatten har människorna ofta bostad av dålig kvalitet, varför man önskar en bättre. Följaktligen ställer man sig i bostadskön. Efterfrågan har gjort att priserna på bostäder pressats upp och att det förekommer spekulation i mark, fastigheter, byggnadsmaterial, färdiga lägenheter 0. s. v. Det är enligt min uppfattning långt ifrån tillfredsställande att privat kapital spekulerar i människornas elementära behov av en bostad på det sätt som nu sker. Bostäderna är ett alltför viktigt område för att vi skall kunna tillåta att privat kapital användes för penningplacering i vinstsyfte. Det sägs att den kommunala bostadskooperativa delen av bostadsbyggandet är så stor att den privata måste inordna sig med hänsyn till hyressättning m.m. Med hänsyn till den rådande bostadsbristen på många orter är detta en alldeles felaktig slutsats, åtminstone i dagens läge. Fröken Ljungberg undrade varför vi är så rädda för att låta konkurrensen verka inom bostadsproduktionen. Men vi har väl inte haft någon konkurrens på området under fler år, och tyvärr kommer vi inte heller att få någon under lång tid framöver. Vi vet att byggnadsföretagen i stället för att lämna in reella anbud ofta träffar överenskommelse om vem som skall ha en viss del av vad som skall byggas. Det är den gängse vägen. Den enda konkurrens som förekommit är den mellan BPA och de privata byggföretagen, och enligt min mening har BPA haft ett mycket gott inflytande som jag hoppas skall fortsätta. Det finns kapitalstarka företag som köper upp eftertraktade markområden som man vet är stadsplanelagda eller som står i tur att bli det. De köper också strategiskt belägna tomter i tätorterna, och priset spelar då inte någon som helst roll, eftersom kostnaderna sedan tas ut på hyrorna. Kommunernas förköpsrätt kan tyvärr ofta inte utnyttjas, beroende på att deras ekonomi i många fall är så ansträngd att det inte finns någon möjlighet att ingripa vid de tillfällen då det skulle behövas. Vi vet alla hur stora kommunalskatterna redan är. Och även om kommunerna skulle kunna använda sin förköpsrätt skulle de kapitalstarka byggföretagens sätt att köpa upp mark innebära att priset på markområdena drivs upp i onödan. Det värsta är att byggföretagen med sina attraktiva markområden ställer krav på samhället och på olika bostadsproducenter. Det kan exempelvis gälla kravet att företaget för överlåtelse av sitt markområde skall ha en viss del av kommunens byggnadskvot. Ett annat krav kan vara att man skall få utföra byggnationen inom området. Man kanske också lånar ut pengar med krav på att få utföra byggnationen o.s.v. Allt detta är mycket osunt, som jag ser det. Om byggföretaget inte får sina krav tillgodosedda bygger man själv i stället. Men märk väl att man då bygger utan någon som helst insyn från samhälle eller blivande hyresgäster. Och sedan tar företaget ut de ofta skyhöga tomtpriserna i en högre hyra. De bostadssökande har här inget val. Vill man ha en bostad, så får man betala vad det kostar. Det finns exempel på att byggföretaget sedan överlåtit hela fastigheten på en bostadsrättsförening som = företaget självt har initierat. Det gäller ibland fastigheter om vilka experter påstår att det bara är tapeterna som håller ihop huset. Det är kanske någon överdrift men visar ändå hur det kan vara. Byggföretaget är alltså helt självrådande i fråga om byggmetod, utförande, prissättning o.s.v. Det finns inga möjligheter att utöva kontroll. Byggföretaget gör en god vinst på detta byggande, det får loss sina pengar, köper upp ett nytt markområde och börjar så om från början igen. Detta är synnerligen osympatiskt. Något ansvar för den uppförda fastigheten tas ofta inte. Av denna anledning anser jag att bostadsrättsförening inte bör få bildas med mindre än att det finns en landsomfattande organisation bakom, som tar det ansvar för fastigheterna som behövs i fortsättningen, en organisation som arbetar efter självkostnadsprincipen på samma sätt som bostadskooperationen gör. Jag tycker det är bra att den byggkonkurrensutredning som tillsatts nu kan börja arbeta, och jag hoppas mycket av den. Tomträttsinstitutet har än så länge inte kunnat avhjälpa de problem som finns när det gäller tomtmarken. Ett stort antal kommuner har inte haft ekonomiska möjligheter att klara dessa problem. De bör därför få ett större stöd av staten. Vidare måste det klart sägas ifrån att det är kommunerna som skall driva och sköta markfrågorna för kommunens behov och att det är kommunerna som skall driva och styra bostadsbyggandet på det för de bostadsbehövande bästa sättet. Därför måste kommunerna ges både ekonomiska och formella möjligheter att arbeta efter dessa linjer. Sådana möjligheter har de inte i dag. Jag finner det därför helt naturligt att det endast är de kommunala och bostadskooperativa företagen som i fortsättningen skall få äga och förvalta flerfamiljshusen, dit jag även räknar radoch kedjehus. Byggföretagens utomordentligt osnygga markspekulation måste få ett slut. De får sinsemellan konkurrera om byggandet av husen, men de bör inte få äga och förvalta fastigheterna. Jag beklagar att utskottet inte har velat få dessa mycket vitala frågor fullt klarlagda i en utredning, vilket vi har föreslagit i de likalydande motionerna 1: 469 och II: 792. Det är i högsta grad otillfredsställande att privatföretag skall kunna agera på det sätt som nu är tilllåtet, och det är helt oacceptabelt att t.o.m. stora städer kan fastnai klorna på vissa storbyggföretag samt att dessa företag skall kunna ställa krav på det sätt som nu sker. Det är både osnyggt och otillbörligt. Det bör snarast möjligt sättas definitivt stopp för det. Jag hoppas att byggkonkurrensutredningen kan ta upp dessa viktiga frågor, och därför har jag ingen avsikt att i dag ställa något yrkande, men jag hoppas att vi så småningom skall få helt kartlagt hur det ligger till på detta område. Jag är också tillfredsställd med att utskottet har tillstyrkt förslaget om statlig totalfinansiering.

Herr talman! Jag har tillsammans med några andra ledamöter väckt motionsparet 1: 678 och II: 547, där vi påtalar en detalj i de statliga lånebestämmelserna som vi anser borde rättas till, nämligen den bristande samordningen av aviseringsperioderna mellan staten och vissa kreditgivare för bottenlån. Vi önskar undanröja det missförhållandet att låntagare skall behöva erlägga halvårsannuiteter för bottenlån den 31 maj respektive den 30 november medan omfördelningen av lånekostnaderna sker den 30 juni respektive den 31 december. Vi har påtalat att den förskottering under en månads tid som låntagarna i sådana fall tvingas till kan uppgå till ganska betydande belopp ovanpå de kostnader de har för egen insats, för topplån och bosättning etc. Vi har i motionen angivit ett exempel där förskottet uppgår till närmare 1 500 kr. Denna summa kan vara ganska så kännbar för personer med små inkomster. Vi föreslår att Kungl. Maj:t vidtager åtgärder för att undanröja detta förhållande. Alla vet vi vilka svårigheter många har att skaffa pengar till bosättningen. Vår motion har väckts i syfte att undanröja ett av dessa bekymmer. Jag tycker därför att följande uttalande i statsutskottets skrivning är något egendomlig: »Enligt utskottets mening bör en anpassning av förfallodagarna för bottenlån i många fall kunna uppnås genom överenskommelser.> Hade man en garanti för att så kunde bli fallet, vore självfallet allt väl, men en överenskommelse är bara en överenskommelse, och jag förmodar att utskottet inte kan ge någon sådan garanti. Utskottet uttalar vidare följande: »Utskottet har gått ut från att bostadslånemyndigheterna föl jer frågan och tar erforderliga initiatv.» Det är samma förhållande på denna punkt. Hade man en garanti för att det är som utskottet skriver, skulle uttalandet vara i sin ordning. Med hänsyn till att utskottets skrivning i alla fall är ganska positiv tycker jag att utskottet hade kunnat tillstyrka motionen. Det är ju faktiskt bara fråga om en detalj i det hela. Jag har talat med experter på detta område, som sagt att det förhållandet att detta inte rättats till måste bero på ren glömska. Det gäller, såsom jag tidigare sagt, frågor som berör låglönegrupperna, och vi skall ju gå in för att hjälpa dessa så långt som möjligt. Det föreligger ingen reservation till förmån för vår motion, och jag har därför mycket små utsikter att nå framgång med något direkt yrkande. Jag avstår därför från att ställa något sådant.

Herr talman! Nej, herr Börjesson, jag sade inte att den privata byggindustrin generellt utförde ett så dåligt arbete. Jag sade att det fanns exempel i fråga om vilka experter sagt att det bara var tapeterna som höll ihop fastigheten. Men jag sade också att detta påstående kanske var överdrivet. Jag kan emellertid ge herr Börjesson i Glömminge exempel i bl.a. Västervik, där det uppstått mycket stora sprickor i väggarna i ett hus som en storbyggmästare har uppfört. Putsen ramlar ned i hela taket, men där fanns ju inte några tapeter som höll ihop det hela. Det finns alltså exempel som visar att man fuskat ifrån sig. Så bildar man en bostadsrättsförening, och sedan får föreningen ta över ansvaret för det hela. Jag vill inte generalisera, men nog finns det exempel.

Herr talman! Det råder, som herr Eriksson i Arvika sade, allmän enighet om att de under denna punkt upptagna anslagen och den verksamhet som be drivs med dem är av utomordentligt stor betydelse. Men det intressanta är att praktiskt taget varje gång som dessa frågor behandlats i riksdagen har, såvitt jag kan erinra mig, förordats höjningar utöver dem som Kungl. Maj:t föreslagit, trots att Kungl. Maj:t också varje gång föreslagit höjda anslag till denna verksamhet. Jag tror inte att företagsamheten i och för sig tjänar något på att vi har överbud i förhållande till varandra på denna punkt, ty det är ju så att vi har en totalbudget att röra oss med, och inom ramen för den totalbudgeten får vi göra avvägningar till olika ändamål. Vi kan också vara överens om att vi ligger på en relativt sett hög nivå på åtskilliga områden i denna budget då det gäller statlig medverkan. Det är därför som ytterligare höjningar är en betydelsefull plusfaktor. Då det gäller att öka utgifterna visas en betydande god vilja till medverkan. Jag hoppas att det inte skall inträda en sinnesförändring när det blir fråga om att skaffa resurser till dessa ökade utgifter, utan att man även då skall visa god vilja att medverka. Utöver det belopp som nu redovisas i huvudtiteln ställs också andra medel till förfogande. Departementschefen räknar med att förutom de föreslagna anslagen ca 800000 kr. av särskilda fondmedel och reservationsmedel skall kunna disponeras för exportfrämjande verksamhet. Det finns vissa fonder som är disponibla för detta ändamål. Därtill kommer, vilket också bör tas in i blickfånget när man talar om den problematik som ligger bakom dessa anslag, den särskilda propositionen om TEKO-industrin och den manuellt arbetande glasindustrin och det stöd som är avsett att ges till dessa grenar inom näringslivet som exportfrämjande åtgärder. Därmed har också från statsmakternas sida visats en betydande positiv vilja att medverka på detta område. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon större debatt med herr Lindholm om denna sak. Jag vill anknyta till vad herr Lindholm senast sade om TEKO industrin och om den manuella glasindustrin. Därom är vi överens, och jag noterar med tillfredsställelse att vi också där kan göra en insats. Det var emellertid några ord i början av herr Lindholms anförande som föranledde mig att begära replik. Herr Lindholm sade att detta inte är första gången som vi bjuder över. Det är riktigt! Vår bedömning är att det under flera år utgått alldeles för små anslag på denna punkt. Vi tycker också i år att departementschefens bud på 10 procent av den begärda höjningen är alltför lågt. Vi skulle gärna ha velat sträcka oss ännu längre, men vi har stannat vid en miljon kronor, därför att också vi anser att vi inte har ekonomiska möjligheter att gå längre. När herr Lindholm gör en jämförelse, vill jag säga att de flesta med Sverige jämförbara länder har utökat sina insatser för att stödja sina exportindustrier. Jag kan ta sådana länder som Finland och Belgien. De har förmodligen satsat mer än dubbelt så mycket på exportfrämjande verksamhet som vi gjort här i Sverige.
Herr talman! Det är riktigt att man satsar olika i olika länder, men det är dock en acceleration i fråga om det anslag vi nu behandlar, och det finns lika många andra anslag, i fråga om vilka det trots accelerationen begärs mer än vad regeringen bjuder.

Herr talman! Jag har väckt motionen II: 249 och eftersom utskottet varit av samma uppfattning som jag och tillstyrkt motionen, har jag egentligen ingen anledning att yttra mig över den. Motionen väcktes med tanke på den mindre och den medelstora industrins möjligheter att få den exporthjälp som dessa industrier så väl behöver. Efter vad jag kan utläsa är utskottet väl medvetet om att de befinner sig i ett besvärligt läge när det gäller att komma ut på världsmarknaden med sina varor. En stor del av de serviceönskemål som framförs till handelssekreterarna från svenskt näringsliv härrör från de mindre och medelstora företagen. Denna kategori företag är också den som i största utsträckning behöver handelssekreterarnas tjänster, bl.a. på grund av bristande personella och ekonomiska resurser. Man har väl också anledning förmoda att dessa företag i mycket hög grad kan öka sina exportansträngningar, om de får rätt hjälp. I statsverkspropositionen bil. 12 nämns ett rätt stor antal praktikantplatser — departementschefen talar om 40 platser, men de är väl uppdelade mellan handelssekreterarna och handelskamrarna. Enligt vad jag erfarit här i kammaren, lär det röra sig om ca 30 platser, av vilka småindustrins exportbyrå har fått två. Detta står inte. på något sätt i rimlig proportion till den: export som den mindre industrin bedriver. Det finns anledning — det vill jag kraftigt understryka — att i nästkommande budget se till, att den mindre och medelstora industrin verkligen får den hjälp som den så väl behöver genom att folk från företagarföreningarna sätts in på praktikverksamhet på småindustrins exportbyrå. Det blir en utomordentlig insats för det framtida stödet till den mindre industrins: exportgärning. "Jag har, herr talman, velat få denna uppfattning redovisad i kammarens protokoll.

"Herr talman! Får jag i korthet peka på att nära hälften av våra industriprodukter går på export. Får jag peka på att nya marknader ständigt dyker upp och måste bearbetas hårdare — östblocket inte minst. Får jag peka på att produkter nu föds, lever och dör inom mycket kortare tidrymd och att man därför måste accelerera marknadsföringen, särskilt utomlands. Får jag också peka på att 1971 kan bli ett konjunktursvagare år än det vi nu upplever och att vi kanske skall möta det året med en bit svensk inflation. Därför tycker jag att det är synd att vi inte kan få de medel som behövs för exportfrämjande åtgärder. Behovet täcks inte av Kungl. Maj:ts förslag — knappast ens av Jag tror att man skall se dessa anslag — det sade jag redan när vi förra året diskuterade dem och jag är ihärdig på den punkten — inte som en kostnad utan som en investering för att möta ett svagare konjunkturläge med ett högre kostnadsläge. Jag hoppas att inte snålheten i detta fall kommer att bedra visheten utan att anslagen till exportfrämjande åtgärder prioriteras 'så att de ryms inom ramen. Personligen tycker jag att decimalkommat för anslagen står fel. Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Detta är också ett område som vi årligen brukar diskutera ganska ingående, och de diskussioner som har förts är väl ett uttryck för ett intresse att nå vissa positiva resultat. Då herr Eriksson i Arvika säger att det är i punkten 9 som den principiella skillnaden ligger måste jag för min personliga del bekänna, att jag har svårt att förstå vilken principiell skillnad han avser. Om han menar att vi som representerar regeringspartiet skulle ha ett svalt intresse för dessa frågor i förhållande till det intresse folkpartiet visar vågar jag försäkra kammarens ledamöter att det är en felbedömning. Ett uttryck för vårt positiva intresse är att vi i ett mycket tidigt skede aktualiserade dessa frågor och framhöll betydelsen av att de ägnas ökad uppmärksamhet.

Det är ju på det sättet — och det är också ett uttryck för vårt intresse — att det finns en särskild utredning som sedan några år arbetar med denna problematik. Någon kanske tycker att utredningen har tagit mycket lång tid på sig, och det kan man naturligtvis tycka, men å andra sidan är den problematik som utredningen arbetar med så mångfasetterad, att det finns all anledning för utredningen att ordentligt genomlysa hela problematiken innan några betänkanden med direkta förslag framläggs.

Denna kommitté har också avlämnat någonting som den kallar en lägesrapport. I denna lägesrapport har man skisserat upp en hel del av den problematik som man arbetar med. Det är med en viss tillfredsställelse jag noterar att folkpartiet i sin motion tydligen har hämtat det väsentliga underlaget för sin framstöt från just denna lägesrapport. Då herr Eriksson i Arvika säger att han tvivlar på att kommittén har de uppgifter som utskottet talar om, tycker jag att han i lägesrapporten, som i väsentliga stycken innehåller samma text som folkpartiets motion, kan finna en bekräftelse på utskottets ställningstagande i det avseendet. Det är av den anledningen vi anser det överflödigt att skri va till Kungl. Maj:t att man skall avlämna denna i långa stycken avskrift av lägesrapporten till konsumentutredningen. Jag tror att den frågan är väl känd inom utredningen, och det är därför enligt utskottsmajoritetens mening onödigt att skriva om den saken nu. Övriga frågor som herr Eriksson i Arvika tog upp har ett oskiljaktigt samband med de resultat som konsumentutredningen kommer att uppnå. Den problematik som utredningen arbetar med spänner nämligen över hela detta fält, och då är det enligt utskottsmajoritetens mening riktigare att avvakta resultatet av utredningens arbete, innan man mera avsevärt höjer anslagen. Personligen är jag övertygad om att den dag, då konsumentutredningen har framlagt sitt betänkande och fått detta godkänt av remissinstanserna, får vi säkerligen en proposition, baserad på utredningens förslag och — sannolikt — väsentligt höjda anslag till de olika ändamål som vi i dag diskuterar. Konsumentutredningen kan givetvis inte komma förbi forskningens betydelse. Den kan inte heller komma förbi varudeklarationens betydelse och alla andra aspekter som kan läggas på en god konsumentinformation. Vi menar därför att försiktigheteten bjuder att man avvaktar utredningens resultat innan beslut fattas om att skriva att det bör vara si eller så. Beträffande yrkandet om en särskild dokumentationscentral vill jag erinra om att utskottet framhåller, att man inom OECD redan har en kommitté som arbetar med dessa problem. Eftersom denna kommitté redan är i gång har vi inte ansett det föreligga något behov av att förorda, att det som redan har begynt skall börja. Jag tror inte, herr talman, att man på detta område bör driva upp en debatt, vari man söker framställa den ena parten såsom negativ och den andra parten såsom positiv, när klädedräkten ändock i allt väsentligt är lånad från dem som skall ut forma det hela. Herr talman! Jag hemställer på denna punkt om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag lovar herr Lindholm att jag inte skall riva upp någon stor principiell debatt här, men det är en detalj som jag tycker inte kan få stå oemotsagd i herr Lindholms anförande, nämligen hans uttalande att vi har lånat klädedräkt, att vi har hämtat uppgifterna i våra motioner ifrån lägesrapporten. Nej, det har vi inte gjort, herr Lindholm. Grunden för våra motioner är det program som utarbetades av vår arbetsgrupp 1969 och som hade rubriken Konkurrens och balans.
Herr talman! Det är utomordentligt bra, om man inte har hämtat det ur lägesrapporten. Den som läser lägesrapporten finner precis samma saker där. Det skulle i så fall vara ett uttryck för att man inom folkpartiet i detta läge har kommit till ungefär samma resultat som konsumentutredningen. Under sådana förhållanden är det väl ändå överflödigt att sända folkpartiets motioner med likalydande synpunkter till denna utredning.

Herr talman! Debatten här tycks ju mer röra sig om ambitionsgrad än om delade meningar i principfrågan. Efter herr Lindholms anförande, vari han gav uttryck för vad man kan förvänta av utredningen, är ett längre anförande från min sida onödigt. Vi har i motionerna 1I:547 och II:639 redovisat ett resonemang om konsumentpolitiken, där vi framhåller nödvändigheten av en fungerande konkurrens för att ge konsumenterna möjlighet att genom sin efterfrågan påverka vad som skall produceras. Vi har också framhållit att kar telloch monopolföreteelser skall hindras genom konkurrensstimulerande åtgärder och att reklamen skall vara vederhäftig och utformad i enlighet med de sociala krav samhället ställer. Utskottets reservanter har med instämmande i detta principiella resonemang menat att motionerna borde ha överlämnats till utredningen. Utskottet har emellertid funnit detta överflödigt och har behandlat motionerna mycket kortfattat. Det heter i utskottsutlåtandet att det synes »inte heller vara erforderligt att motionerna 1:547 och II: 639 överlämnas till utredningen för att dessa framförda synpunkter skall komma under övervägande». Vi har emellertid funnit denna fråga så väsentlig, att riksdagen bort överlämna dessa motioner. Utskottets talesman har mera utförligt redovisat utskottets synpunkter och jag skall inte gå in i någon principdebatt utan endast understryka att vi ansett dessa motioner vara värda att överlämnas till utredningen. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 6.